Herr talman!

Vi från Göteborg blev när propositionen avlämnades mycket missräknade på denna punkt. Trots alla positiva uttalanden som tidigare gjorts har det i propositionen inte tagits upp något statsbidrag till museiverksamheten i Göteborg. Det torde vara få sektorer inom kulturområdet som har en sådan disproportion när det gäller medelstilldelning som museiverksamheten. Av totalt 53 miljoner kronor i statliga bidrag går inte mindre än 48 miljoner till museerna i Stockholm. Det finns nio museer i Stockholm och nio museer i Göteborg. Förra året var det 1,4 miljoner besökande på Stockholms museer, på Göteborgs museer i det närmaste en miljon. Universitetet i Göteborg måste helt förlita sig på de kommunala museerna när det gäller undervisning i arkeologi, etnologi, historia, konsthistoria, teaterhistoria och zoologi. Det arkeologiska och historiska museet i Göteborg fyller den funktion i kommunen som landsantikvarierna fyller i länen och fungerar därigenom som riksantikvarieämbetet i andra landsdelar. Etnografiska museet i Göteborg har i frågor om internationellt samarbete med sina faktasamlingar om u-länderna en riksbetydelse jämförbar med motsvarande museums i Stockholm, varför statligt huvudmannaskap borde övervägas. Jag vill som ytterligare ett argument slutligen anföra att museilektorsverksamheten på statliga museer i Stockholm har statlig avlöning medan den i Göteborg är helt kommunal. Vi blev alltså missräknade på propositionen i denna del och väckte en fempartimotion. Den motionen har följts upp av en reservation. Ingen socialdemokrat har undertecknat denna reservation, vilket beror på att Lars-Ingvar Sörenson, som är ledamot av kulturutskottet och som deltog i den förberedande behandlingen av motionen och därvid stödde den, på grund av andra arbetsuppgifter inte kunde delta vid ärendets slutgiltiga handläggning. Det skulle annars varit även ett socialdemokratiskt namn på denna reservation. Nu har kulturutskottets majoritet visserligen ånyo ställt sig positiv till att i framtiden statsbidrag skall utgå till museieverksamheten i Göteborg och talesmän för utskottsmajoriteten har i dag uttalat sig i denna riktning.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 15 behandlas bl.a. två motioner, nr 1717 och 1718, under vilka jag står som första namn. Motionen 1717 är en fyrpartimotion och innehåller ett allmänt resonemang om hembygdsrörelsens betydelse. Vi redovisar den organisatoriska uppbyggnaden på regionplanet och riksplanet, samarbetet med myndigheter och organisationer och behovet av ökat statligt bidrag liksom av en översyn beträffande kulturminnesvården, särskilt i de regionala sammanhangen. Jag kan med tillfredsställelse notera att utskottet välvilligt instämmer i motionens — och propositionens — förslag om ett ökat statsbidrag framför allt till Samfundet för hembygdsvård och förutsätter att prövningen av denna fråga kommer att göras i positiv anda. Beträffande de övriga önskemålen i motionen säger utskottet att det förutsätter att ”hithörande frågor kommer att tas upp till bedömning av den i propositionen aviserade och av utskottet i det föregående berörda arbetsgruppen”. Att utskottets resonemang så småningom ändå leder fram till ett avstyrkande är bara i enlighet med den praxis som vi har vid utskottsbehandlingen.

Vi har anledning att observera att det i dag över hela landet finns en ökad förståelse för hembygdsrörelsens idéer. Det bästa av allt är att man är helt öppen för den förnyelse av ämnesinriktningen för vilken vi i samfundet verkar. Hembygdsrörelsen begränsar numera inte sitt arbete till enbart kulturbevarandet, utan engagerar sig med liv och lust i åretruntverksamhet med studier omkring miljövårdsfrågor och liknande problem. Vi tror att vi har möjligheter att göra en betydande insats även i fortsättningen, om vi får vidgade ekonomiska resurser. Motionen 1718 är en trepartimotion och innehåller yrkanden som syftar till en intensifiering av riksantikvarieämbetets fornminnesinventering och en vidgning av arbetsprogrammet. Bl. a. tar vi upp möjligheten att på de ekonomiska kartorna markera även kulturområden utöver de fornminnen som tidigare finns utmärkta. Det kan vara fråga om gamla agrara eller industriella verksamhetsplatser som nu är mer eller mindre lagda i ruiner, det kan röra sig om tidigare väganläggningar och liknande. Sådana lämningar har ett betydande kulturhistoriskt intresse, och de skulle således på detta sätt kunna markeras. Om dessa i motionen påtalade frågor säger sig utskottet ha inhämtat den uppgiften, att de för närvarande övervägs inom riksantikvarieämbetet och väntas bli behandlade i ämbetets anslagsframställning för budgetåret 1975/76. Eftersom jag vet att en viss försöksverksamhet med redan nu för riksantikvarieämbetet tillgängliga medel bedrivs, skulle jag gärna vilja uttala förhoppningen att det blir möjligt att tillgodose de här önskemålen vid den behandling av anslagsframställningar för budgetåret 1975/76 som snart kommer i gång. Herr talman! Jag har alltså velat begagna tillfället att i slutet av denna långa och intressanta kulturdebatt också införa våra små, blygsamma ambitioner från hembygdsrörelsen. Vi vill gärna med utnyttjande av det stora och mycket uppoffrande enskilda intresse som finns runt om i landet bidra till att på denna sektor, som i första hand har med kulturminnesvården att göra, ge ett rikare utbyte för människorna. Det är ingen liten folkrörelse vi representerar. Jag brukar räkna med att det finns ca 400 000 svenskar engagerade genom medlemskap i den frivilliga hembygdsrörelsen. Vi är således beredda att efter förmåga medverka till att kulturutbudet i landet på den här sektorn fördjupas och förmeras. Med tacksamhet noterar jag den välvilliga behandling som de nu nämnda motionerna varit föremål för i utskottet.

Herr talman! I motionen 1973:35, som herr Bengtsson i Göteborg och jag väckte på vårriksdagens första dag 1973, liksom i motionen 1974:1705 redovisas en hel del uppgifter avseende verksamhet, ekonomi m. m, beträffande de göteborgska museerna, varför jag inte finner det påkallat att upprepa dessa uppgifter. Kulturutskottet förutsatte förra året i sitt betänkande 1973:16 ”att frågan om statligt bidrag till Göteborgs museer för sådan verksamhet som är av rikskaraktär kommer att framdeles prövas i positiv anda i samband med att ställning tas till nyssnämnda betänkande i övrigt”. MUS 65 rekommenderade i sitt betänkande ett bidrag ”i första skedet” på 2 miljoner kronor till Göteborgs museer. Vid remissbehandlingen av betänkandet har ett tiotal instanser kommenterat detta förslag, och alla har varit positivt inställda. Flera av instanserna anser att bidrag bör utgå med betydligt högre belopp än som föreslagits. I detta sammanhang vill jag erinra om den kostnadskrävande och unika markfaunainventering som bedrivs vid Göteborgs naturhistoriska museum sedan 1921 och som nu bedöms få en allt större samhällelig betydelse av rikskaraktär från naturresursoch miljövårdssynpunkt. Tillgängligt material erbjuder helt unika jämförelsemöjligheter, som kan anknytas till naturvårdsplaneringen. Men såväl personaloch lokalbehov som kostnader är nu så stora att de kan äventyra museets verksamhet, om inte bättre statligt stöd kan påräknas. Till min besvikelse fann jag att propositionen 1974:28 inte innehåller något konkret förslag till lösning av de göteborgska museernas ekonomiska problem. Med några korta kommentarer på s. 348 respektive 391—392 ställer departementschefen anslagsfrågan på framtiden under hänvisning till ytterligare utredningar. Jag kan inte acceptera detta, eftersom jag befarar att ”medan gräset växer dör kon”. Utan bättre ekonomiska resurser finns betydande risk för att den vetenskapliga verksamheten vid Göteborgs museer förtvinar genom att skickliga forskare söker sig till andra institutioner med bättre ekonomiska villkor. Glädjande nog har utskottets företrädare för centern, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna i reservationen 27 krävt ett anslag på 2 miljoner kronor såsom bidrag till museiverksamheten i Göteborg. Herr Hugosson har redovisat att han och hans partivänner i Västsverige kommer att stödja denna reservation, vilket också är glädjande. Det är nu angeläget att västsvenska företrädare för både socialdemokraterna och moderaterna gör en konkret insats för ett decentraliserat kulturutbud på museiområdet genom att rösta för denna reservation. Det skall bli intressant att ta del av röstningsprotokollet efter den här ifrågavarande voteringen.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast därför att jag under ett tidigare skede av debatten fångades av fru Mogårds försök till analys av kvalitetsbegreppet. Fru Mogård tyckte sig kunna konstatera en historisk utveckling under vilken vi socialdemokrater skulle ha vikit från en tidigare kraftig betoning av kvalitet i kulturfrågor till en position där vi numera engagerade oss i ett kvantitativt tänkande. Detta skulle illustreras genom kulturpropositionens betoning av en breddad kulturaktivitet och en satsning på amatörverksamhet, fria ensembler, fria teatergrupper, ideella organisationer, folkbildningsorganisationernas studieförbund osv. Det skulle i så fall vara en utveckling som fru Mogård beklagade. Låt mig dröja en stund vid denna analys. Vi lever inte i ett stillastående samhälle. Under nu rådande produktionsförhållanden och i spåren av ett stigande materiellt välstånd följer också att vi har andra och mer komplicerade motsättningar än i närmast föregående skede. Inom svensk arbetarrörelse har vi precis som fru Mogård säger alltid starkt betonat kvalitet i kulturlivet. Men det har varit fråga om en totalupplevelse, en livskvalitet, och det har varit fråga om ett kvalitetsbegrepp som fått sin politiska prägel av vår uppfattning om samhället som klassamhälle. I detta samhälle har vi upplevt hur några tillgodogör sig inte bara de ekonomiska frukterna av arbetet och produktionen utan — och som en följd därav — även de kulturella utfällningarna annorlunda och rikare än flertalet. Från detta utgångsläge blir kvalitetsbegreppet mer komplicerat och mångtydigt än i fru Mogårds tolkning. Numera vet vi mer om hur sambanden går mellan klasser och kulturella utfällningar. Utformningen av språk, kulturprodukter, analysmetoder, uttolkningar av det som sker runt omkring oss i det sociala spänningsfältet, tillgången till informationskanaler, det konstnärliga skapandet osv. sker med ett mångdubbelt starkare tryck inom överklass än inom arbetarklass. Det som då i avgörande mening kommer att påverka och utforma kvalitetsbegreppet repressivt blir givetvis också de värderingar som produceras av och i överklassen. Dessa värderingar och utformningar av kvalitet går och har historiskt alltid gått fram genom samhällets institutioner och därigenom utbildat ett konservativt och klassbundet mönster för kulturlivet. Mot den därav följande kulturkonservatismen har den progressiva framväxten och förnyelsen av kulturlivet i samhället i historisk tid alltid vuxit fram dialektiskt och buren av grupper och klasser som stormat barrikader, i överförd mening begränsad till det kulturellt-konstnärliga fältet, parnassen. Detta innebär inte att vi förkastar institutionerna, men vi ser dem som mer mångtydiga. De representerar en sida, kanske flera sidor, och genom dem redovisas komplicerade tolkningar av samhället, men inte alla sidor. Och de är i sig själva helt otillräckliga om vi genom dem ställer kravet på tillgodoseende av hela folkets kulturbehov. Också de blir reflexer av ett kapitalistiskt klassamhälle vari speglas detta samhälles motsatsförhållanden: frihet att växa, men också frihet att förtrycka. Med reservationen att det är de etablerade socialgruppernas värderingar och intressen som speglas genom de etablerade institutionerna, så är detta trots allt en spegling av världen som i all sin exklusivitet uppvisar många intressanta och mångtydiga grepp. Detta är det ena utbudet, och det är öppet för de välutbildade, men ganska låst för lågutbildade och hårt arbetande människor, för att inte tala om de socialt helt utslagna. För dem finns ett annat utbud — det som vi kallar kulturkommersialismens. För några dagar sedan såg jag Lars Ulvenstams reportage från Harlem. Där fanns utslagna människor som redovisades på ett otroligt fascinerande och, som jag upplever det, djuplodande sätt när det gäller de förhållanden som råder i ett strängt kulturkommersialiserat samhälle. En av de unga intelligenta svarta män som försökte göra sin analys påvisade att det som finns i Harlem representerar ett slags centrumbildning i den totala bilden av Förenta staterna. Där fanns utslagenhet, utnötta, söndersprängda människor, men där fanns också bland dessa människor det största antalet Cadillacbilar, det största antalet massproducerade kulturkommersialiserade produkter, konsumerade av dessa utslagna människor. Med sin utbildningsbakgrund förkastar medelklassen dessa utbud av kulturkommersialismen och lever ett annorlunda och rikare liv än man gör i Harlem. De ”går inte på”, som den intervjuade unge mannen uttryckte det, den enkla, ledande reklamens utbud utan väljer annorlunda. Med detta menar jag inte att vi lever samma utslagna liv i Sverige som man gör i Harlem. Men jag menar att vi inte vill göra det, och tendenserna, sådana de redovisades i detta reportage, kan också återfinnas här. Därför måste vi skapa en balans och få en motvikt till denna typ av kulturkommersialism i det svenska samhället. Till synes aningslöst lyfter nu fru Mogård fram kvalitetsbegreppet som vi socialdemokrater skulle ha stigit av ifrån genom satsningen på en motvikt till institutionerna. I själva verket går fru Mogård med instinktiv säkerhet direkt fram till kvalitetsbegreppet i dess överklassmening. En satsning på ”kvalitet” genom institutionerna blir alltid främst en satsning på det etablerade, på det som gynnar och motiverar den överklass hennes parti står för. Det blir den etablerade elitens livsstil och livsmönster som därigenom lyfts fram och ställs ut och som — om den inte balanseras och ges alternativ — kommer att styra och sätta sin ”kvalitetsprägel” också på alla andra försök till kulturskapande och kulturaktivitet i samhället.

I denna tappning får kulturen en sprängkraft också politiskt. Kulturarbetet blir en kärnfråga även i det politiska arbetet.” Det är ju detta det djupast gäller. Det är dessa tankegångar och värderingar som djupast återfinnes i kulturpropositionen. För att kunna verka i ett demokratiskt och alltmer komplicerat samhälle krävs jämlika insikter och möjligheter och en kommunikation som inte hindras av det nuvarande samhällets skrankor. En kulturpolitik kan inte begränsas till udda aktiviteter inom det avgränsade liv vi nu benämner kulturlivet. Den omfattar samhällets totalitet. Det innebär insatser som omfattar hela samhället och djupast dess ekonomiska grundvalar och de förhållanden under vilka vi producerar. Detta innebär inte att vi kan stiga av från insatser direkt i den avgränsade sfär som vi i dag kallar kulturlivet.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
Herr talman! Jag tror att kammarens ledamöter är tacksamma för att jag inte vid denna tidpunkt tar upp en intensiv debatt med herr Sörenson om begreppet kvalitet. Jag tycker mig ha sagt vad som i dag behöver sägas i den frågan. Herr Sörensons bidrag, som har sitt intresse, får oemotsagt av mig föras till protokollet.

Herr talman! Utbildningsminister Zachrisson sade i middags i polemik mot herr Hermansson att kulturutskottet enhälligt har givit Sveriges Radio dragningsrätt på 15 miljoner kronor samt att herr Hermanssons intresse för radiooch TV-frågorna nu var väl senkommet. Ja, herr talman, kulturutskottet var enhälligt när man rekommenderade regeringen att lämna Sveriges Radio en dragningsrätt på 15 miljoner. Men — och det är därför som jag nu har begärt ordet — det är inte med sanningen överensstämmande när statsrådet Zachrisson påstår att kulturutskottet vid den tidpunkten kände till Sveriges Radios anslagsbehov på över 30 miljoner kronor. Det beloppet var då aldrig nämnt, utan den summan är ny för kulturutskottet. Den akuta krisen i dag på Sveriges Radio är beroende på de uteblivna miljonerna utöver dragningsrätten på 15 miljoner. Slutligen bara en kort och enkel fråga till herr Zachrisson: Var finns det fastslaget att Sveriges Radio endast skall få utnyttja 15 miljoner kronor i dragningsrätt ur rundradiofonden? Jag har endast sett det beloppet i statsverkspropositionen och jag frågar av ren okunnighet.

Herr talman! Vi vet alla att det inte är svårt att skapa modeord. Och ordets makt över tanken är stor. Inte minst vi som arbetar i det här huset känner till detta. Vi borde därför vara särskilt vaksamma. Jag vill nu inte alls påstå att riksdagens ledamöter inte är vaksamma, men visst far vi väl vilse ibland. Ett bra exempel på ett modeord, som lätt förför oss, är ADB. Denna enkla bokstavskombination står för sådana begrepp som effektivitet, snabbhet, rationalisering, förbilligande. I många fall är nog dessa associationer också riktiga, men inte alltid. Och när de inte är det blir följderna lätt och snabbt katastrofala ur ekonomisk synpunkt. För två år sedan upptäckte jag att den omläggning till datateknik av fastighetsregistrering och inskrivningsväsende, som 1968 och 1970 års riksdagar fattade beslut om, höll på att gå snett. Det var väl inte så många ledamöter här i kammaren som jag den gången lyckades väcka till medvetande om vad som höll på att ske. Men i fjol mötte min fortsatta kritik större gensvar hos riksdagens ledamöter. Då blev också både justitieministern och finansministern intresserade. Vad som skett därefter tyder på ett omtänkande inom regeringen, som är värt respekt. Bättre sent än aldrig. Den parlamentariska utredning, som nu tillsatts för att utröna om nyttan och värdet av denna reform verkligen svarar mot de enorma kostnaderna har fått direktiv, som i allt väsentligt kan anses tillfreds ställande. Om utredningen också kan slänga alla prestigehänsyn över bord bör den ha förutsättningar att nå resultat, som kommer att bespara skattebetalarna många tiotal miljoner av onödiga utgifter. Men skyndsamhet är av nöden. I första hand bör man nu bedöma om inte det ADB-system som är under utveckling skall läggas ned. Det är därvid angeläget att man väger in betydligt flera faktorer och kostnader än dem som är synliga i propositionen nr 48 till årets riksdag. Bl. a. måste följdkostnaderna inom lantmäteriet, domstolarna, länsstyrelserna, kommunerna, bankerna, hypoteksföreningarna och försäkringsbolagen beaktas. Det bör också övervägas om de mycket stora kostnaderna för den i nuvarande skede alltför stora dator som står till förfogande verkligen är motiverade. Dessa kostnader uppgår enligt skriften ”Statliga datorer 1974” till inte mindre än 252 000 kronor per månad i hyra. Mycket mer skulle naturligtvis kunna sägas i dag och många flera synpunkter, förslag och önskningar skulle kunna presenteras. Jag skall emellertid inskränka mig till att ännu en gång uttala tillfredsställelse över att en seriös utredning nu äntligen har kommit i gång. Låt oss hoppas att den skall lyckas räta upp det som kommit snett!

Fru talman! I anslutning till civilutskottets betänkande nr 30 vill jag säga några ord om bakgrunden till de kulturhistoriska aspekterna på registerreformen.

Det är nu med största tillfredsställelse som jag och andra som har opponerat sig kan konstatera att det blir möjligt att i princip bibehålla alla byoch gårdsnamn, alltså det som vi har kallat för ortnamn. Enligt propositionen kan detta åstadkommas genom att man för in en sifferkod som också möjliggör en lika rubricering i stad som på landsbygd. Utskottet har emellertid tyckt att den koden inte var tillfredsställande. Det förslag som nu har lagts fram får väl anses ge möjligheter att i princip bibehålla alla gårdsoch bynamn, och enligt min mening blir det samtidigt möjligt att bibehålla sockennamnen i klartext. Civilutskottets förslag är alltså ur min synpunkt om möjligt ännu bättre än propositionens. Det ger vissa möjligheter att bibehålla sockenbegreppet i kollisionsfallen. Socknen skall med angiven gräns i förekommande fall anges på kartan. Det är ingen tvekan om att detta är en positiv sak. Jag har haft förmånen att som rådgivare få delge både propositionsskrivare och civilutskott mina synpunkter. För min egen del har det varit angenämt, och för hembygdsrörelsen, som jag företräder, har det varit aktningsvärt att få komma till tals på detta sätt. Den lilla reform som nu genomförs innebär bl.a. att vissa ändringar av namnet kan ske när det gäller ortnamn som inte längre är levande och när det gäller ej bebyggda avstyckningar. I dessa fall skall ändringsbesluten delges ägarna. Det är ett av de krav som vi har framfört under vår kampanj om jag får kalla den så. Jag kan alltså konstatera att hembygdsrörelsen och den starka oppositionen i hela landet nu fått sina önskningar tillgodosedda. Jag har försäkrat vederbörande myndigheter — och jag vill understryka det även här — att det finns anledning att mycket uppmärksamt följa ärendet när den reform vi nu fattar beslut om skall föras ut i verkligheten genom de fortsatta tillämpningsföreskrifterna. Ytterligare några ändringar kommer att genomföras. Traktstorleken får nu vara hur liten som helst. Därmed försvinner ännu en av våra anmärkningar. Fru talman! I detta betänkande berörs också en motion av herr Pettersson i Örebro och mig. I den tar vi upp frågan om tillsättandet av en särskild nämnd för ortnamn. Om detta säger utskottet att frågan enligt vad utskottet har inhämtat övervägs i Kungl. Maj:ts kansli. Med detta vill vi motionärer förklara oss helt nöjda. Med det anförda har jag bara velat säga några berömmande ord till såväl regeringen som utskottet och uttala förvissningen att den reform riksdagen kommer att fatta beslut om på detta område kommer att trygga de ortnamn som vi har kämpat för. Jag har alltså inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Herr Bengtsson i Göteborg har frågat justitieministern om han har för avsikt att vidta några åtgärder för att motverka sådana förändringar i internationella överenskommelser på narkotikasidan, som skulle kunna leda till en ökad liberalisering av lagstiftningen angående cannabis, och i så fall vilka. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. 1961 års allmänna narkotikakonvention omfattar bl.a. cannabis i olika former. Enligt konventionen skall staterna vidta de lagstiftningsoch administrativa åtgärder som behövs för att begränsa användningen av narkotika till uteslutande medicinska och vetenskapliga ändamål. Staterna skall också vidta de åtgärder som behövs för att varje handling i strid mot konventionen skall utgöra ett straffbart brott. Konventionen har ratificerats av bl.a. Sverige och Nederländerna. En omfattande forskning pågår för närvarande på olika håll i världen om cannabismissbrukets farlighet. Den allmänna uppfattningen bland forskare på området är att missbruket medför medicinska och sociala skadeverkningar. För att en avkriminalisering av t.ex. innehav av cannabis skall kunna ske i ett land som är anslutet till den allmänna narkotikakonventionen krävs att konventionen ändras. Härför krävs i sin tur att en viss i konventionen föreskriven ordning iakttas. Något initiativ till en sådan ändring av konventionen har såvitt känt hittills inte tagits. Eftersom Sverige har ratificerat konventionen kommer vi omedelbart att få kännedom om eventuella förslag till ändring av den och har då som medlem av FN:s narkotikakommission stora möjligheter att påverka ärendets handläggning. Enligt min mening finns det inget underlag för beslut om ändring av konventionen såvitt rör bedömningen av cannabis.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Interpellationen har väckts med anledning av uppgifter som kan tolkas så att Hollands regering eventuellt förbereder en uppmjukning av lagen vad gäller cannabis. Att detta har skapat en viss oro hos dem här i landet, som på olika sätt försöker komma till rätta med och hjälpa människor som har fått problem i samband med att de använder narkotika av olika slag, är självklart. Det svar statsrådet lämnat bör ge trygghet åt alla dem som varit oroliga för att liberalisering skulle kunna komma till stånd. Jag vill därför ytterligare peka på vad socialministern säger i sitt svar i dag: ”Något initiativ till en sådan ändring av konventionen har såvitt känt hittills inte tagits. Eftersom Sverige har ratificerat konventionen kommer vi omedelbart att få kännedom om eventuellt förslag till ändring av den och har då som medlem av FN:s narkotikakommission stora möjligheter att påverka ärendets handläggning.” Det är också utomordentligt betydelsefullt att, som sägs i interpellationssvaret, den allmänna uppfattningen bland forskare på området är att missbruket av cannabis medför medicinska och sociala skadeverkningar. Jag vill därför till protokollet ytterligare en gång anföra, vad jag bl.a. påtalat i min interpellation. ”Men cannabis medför inte bara medicinska risker. Väl så allvarligt är att de som använder cannabis ofta blir passiva inför sina svårigheter. Många använder cannabis, eller andra droger, för att komma bort från en besvärlig verklighet. Men flykten med droger ändrar inte verkligheten utan konserverar bara problemen.” Vi hade för några dagar sedan en ganska omfattande debatt i denna kammare med statsrådet Lena Hjelm-Wallén i hithörande frågor. Jag har därför inget önskemål att i dag dra i gång en debatt av liknande slag. Vi har alla en målmedveten strävan, herr statsråd, att försöka komma till rätta med dessa allvarliga problem. Jag vill därför än en gång uttrycka mitt tack till statsrådet för det klarläggande svaret.

Fru talman! Herr Alsén har frågat mig, om jag är beredd att positivt pröva lokaliseringsstöd till företag som har för avsikt att etablera industriell verksamhet inom kommuner utanför stödområdet med allvarlig obalans på arbetsmarknaden. Herr Lindkvist har frågat mig på vilket sätt och med vilka medel jag är beredd att medverka till en ökad sysselsättning inom byggnadsoch tillverkningsindustrin i Stockholmsområdet. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Enligt de principer som riksdagen har fastställt för den regionalpolitiska stödverksamheten skall lokaliseringsstödet främst inriktas på de delar av landet som ingår i det allmänna stödområdet. Lokaliseringsstöd kan emellertid utgå också i övriga delar av landet när t.ex. en industrinedläggning medför avsevärda sysselsättningssvårigheter eller om ett område med ensidigt näringsliv eller isolerat läge behöver tillföras ytterligare industriell verksamhet. Dessa riktlinjer har varit vägledande för de lokaliseringspolitiska insatser som gjorts i olika delar av landet. Under perioden den 1 juli 1965 —den 31 december 1973 har 985 företag fått lokaliseringsstöd med omkring 2,4 miljarder kronor. Huvudparten av stödet har gått till företag i det allmänna stödområdet. 805 företag i detta område har fått lokaliseringsstöd med drygt 1,9 miljarder kronor, vilket utgör 79 procent av det totala stödet. En inte oväsentlig del av lokaliseringsstödet, eller 21 procent, har gått till företag utanför det allmänna stödområdet. 180 företag i södra och mellersta Sveriga har fått lokaliseringsstöd med över 500 miljoner kronor. Även sysselsättningseffekterna har varit goda utanför stödområdet. Sysselsättningseffekten uppgår till omkring 7 000 personer mot närmare 18 000 inom det allmänna stödområdet. Stödet till företag utanför det allmänna stödområdet har inriktats främst på de regioner som gränsar till stödområdet. Det har emellertid också gjorts punktinsatser i andra delar av mellersta och södra Sverige för att bemästra akuta sysselsättningsproblem eller för att differentiera näringslivet. Även i fortsättningen kommer det att bli nödvändigt att göra sådana punktinsatser. Som herr Alsén framhåller har ett delvis nytt regionalt obalansproblem uppstått under senare år i vissa regioner utanför det allmänna stödområdet. I ett flertal tätorter i södra och mellersta Sverige som tidigare haft en stark industriell expansion har det skett en markant omsvängning så att antalet arbetstillfällen inom industrin har minskat påtagligt. Detta har medfört negativa sociala återverkningar i skilda avseenden, inte minst i fråga om ungdomens möjligheter till ett fritt yrkesval. Enligt min mening är det nödvändigt att med olika medel söka motverka en sådan utveckling. Härvid bör också lokaliseringspolitiska insatser kunna komma i fråga. Inom ramen för den omfattande arsenal av regionalpolitiska stödåtgärder som står till förfogande får det från fall till fall avgöras vilken åtgärd som kan vara motiverad i det enskilda fallet. Inom Stockholmsregionen har industrisysselsättningen minskat starkt under senare år. Som herr Lindkvist framhåller i sin interpellation har denna oroande utveckling också uppmärksammats av statsmakterna. I propositionen 1972:111 angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten framhöll sålunda statsministern i fråga om storstadsområdena att det inte är önskvärt att industrisysselsättningen fortsätter att gå tillbaka på det sätt som har skett t.ex. i Stockholm under de senaste åren. Statsministerns uttalande, som biträddes av riksdagen, har varit vägledande bl.a. vid tillämpningen av bestämmelserna om regionalpolitiskt stöd. Under det senaste året har lokaliseringsstöd inte i något fall beviljats företag som planerat att flytta från Stockholmsområdet. Denna princip ligger fast. Ytterligare åtgärder erfordras emellertid för att bevara den nuvarande industrisysselsättningen. Som ett led i dessa strävanden kommer regeringen att göra en sådan ändring i kungörelsen om lokaliseringssamråd att industrin i de berörda kommunerna undantas från de näringsgrenar som omfattas av samrådsskyldighet. Enligt min mening krävs därutöver också positiva åtgärder för att främja utvecklingen inom den befintliga industrin. När det gäller de mindre och medelstora företagen vill jag erinra om den roll som företagarföreningen spelar. De ökade resurser som företagarföreningen i Stockholms län har fått i form av administrationsbidrag och lånemedel är ett uttryck för statsmakternas önskan att skapa goda förutsättningar för näringslivet inom regionen. Till sist är det emellertid kommunerna själva som har det avgörande inflytandet på hur näringslivet utvecklas i länet. Den industriella miljön i form av god tillgång till mark, bostäder och kommunikationer har stor betydelse i detta sammanhang, och jag utgår från att de kommunala organen i samverkan med länsmyndigheterna ägnar uppmärksamhet åt dessa frågor. Från regeringens sida är vi beredda att underlätta kommunernas strävan att skapa goda utvecklingsmöjligheter för näringslivet.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för ett både snabbt och positivt svar på frågor av väsentlig betydelse för människor och kommuner i några av våra mer befolkningsrika områden i landet. Det är glädjande nog mot bakgrund av ett ganska positivt läge på arbetsmarknaden i stort som vi i dag kan föra våra diskussioner. Men den i stort sett ljusa bilden, som jag kan tänka mig särskilt gläder arbetsmarknadsministern, har alltjämt sina mörka inslag. Det gäller dels områden i landet med allmänt besvärande brist på sysselsättningstillfällen som kräver fortsatt starkt engagemang av samhällets olika organ, dels också, som jag pekat på i min interpellation, storstadsområden med stark obalans i sysselsättningsutbudet. I interpellationssvaret lämnas en kortfattad redogörelse för statens lokaliseringspolitiska insatser från 1965 till utgången av 1973. Det är väsentliga resultat som har uppnåtts. Det finns anledning att vid ett tillfälle som detta uttrycka en bestämd uppskattning av de människors arbete som närmast har haft ansvaret för den här utvecklingen. Jag ser i detta framgångsrika statliga engagemang något som bådar gott för möjligheterna att åtgärda de problem som jag har pekat på i min interpellation. De problemen finns, som jag inledningsvis nämnde, i områden utanför det allmänna stödområdet med särskild tyngdpunkt i vissa kommuner i mellersta och södra Sverige. Där är bristen på sysselsättningstillfällen inom tillverkningsindustrin särskilt besvärande. För Uppsala kommun, som jag naturligtvis känner bäst till, innebär det i konkreta siffror att de industrisysselsatta representerar endast 10 procent av de yrkesverksamma människorna. När man då vet att riksgenomsnittet ligger på drygt 30 procent upplever jag situationen i Uppsala kommun som närmast skrämmande. Den innebär t.ex. att för många ungdomar som lämnar skolan finns det inga arbetstillfällen över huvud taget i en kommun som ändå till storleken är Sveriges fjärde och som ligger i en i många avseenden expansiv del av landet.

Det kan inte — som vi upplever det, och jag förstår av arbetsmarknadsministerns svar att han delar vår uppfattning — anses tillfredsställande. Jag vill gärna peka på ett förhållande som vi har funnit mycket besvärande. Tills för bara några år sedan bedrev AMS — Uppsala kommun ovetande — direkta värvningsaktioner bland industriföretag på orten. Dessa aktioner innebar att man med statliga pengar medverkade till utflyttning av företag från Uppsala till orter inom det allmänna stödområdet. Den här litet tvivelaktiga verksamheten har sedan något år tillbaka upphört efter det att Uppsala kommun hos arbetsmarknadsverkets dåvarande generaldirektör påtalat det orimliga i förhållandet. Det finns alltså i dag inte anledning att gråta över spilld mjölk. Detta vittnar dock i någon mån om bristande kontakt mellan höger och vänster hand. Jag är mycket tacksam för att arbetsmarknadsministern så klart instämmer i de värderingar som jag har givit uttryck åt i interpellationen, att man främst från social synpunkt måste uppleva de rådande förhållandena som mycket otillfredsställande. Jag delar statsrådets mening att det kan bli fråga om att använda olika medel för att komma till rätta med den här situationen. Jag noterar med stor tillfredsställelse att arbetsmarknadsministern bland de medlen också nämner regionalpolitiska stödåtgärder. Givetvis — det finner jag helt naturligt och riktigt — blir det nödvändigt att man ingående prövar från fall till fall. Jag delar också statsrådets uppfattning att det utöver eventuella statliga insatser krävs en väsentlig kommunal aktivitet. Självfallet måste detta i hög grad baseras just på lokal verksamhet, där kommunen måste spela en framträdande roll. I den speciella situation som råder i Uppsala har vi på socialdemo kratiskt håll — vi befinner oss tyvärr i minoritet sedan ett antal år tillbaka — under senare år kunnat iaktta en vilja till aktiv medverkan av den borgerliga majoriteten i detta kommunala arbete för att lösa det problem jag pekar på. Det gör, med det svar från arbetsmarknadsministern som i dag ligger på riksdagens bord, att vi har anledning att ställa förhoppningar på framtiden. Vi räknar självfallet med att företagarföreningen skall spela en aktiv roll och medverka till en förbättring av situationen. Arbetsmarknadsministern pekade på företagarföreningen i Stockholms län. Vad han därvid sade gäller i hög grad också företagarföreningen i Uppsala län, ehuru resursförstärkningen där inte varit lika påtaglig som i Stockholms län. Självfallet hoppas vi också på de regionala statliga organens engagemang i denna fråga. Med detta vill jag, fru talman, än en gång understryka tacket till arbetsmarknadsministern och konstatera att vi har anledning att knyta förhoppningar till den fortsatta verksamheten på detta område.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Jag uppfattar svaret som både positivt och konstruktivt. Det vittnar om en glädjande förståelse för de problem som finns också i Stockholmsregionen. De kommentarer som jag skall göra i anslutning till interpellationssvaret ansluter nära till de synpunkter som herr Alsén nyss gav uttryck för. Obalansen i Stockholmsregionens näringsliv är ett beklagligt faktum. Bristen på sysselsättning inom tillverkningsindustrin har gett kravet på ett differentierat näringsliv en kraftig slagsida. Det intressanta är den stora aktivitet som de fackliga organisationerna utvecklar för att få bukt med det allt ensidigare näringslivet. När det gäller målsättningen för såväl Stockholmsregionen som andra tätortsregioner är vi i mycket hög grad överens. I interpellationssvaret påminner statsrådet Bengtsson om statsministerns uttalande vid 1972 års riksdag, då regeringsförslaget om regional utveckling och hushållning med mark och vatten behandlades. Det var inte önskvärt, framhöll statsministern vid det tillfället, att industrisysselsättningen fortsatte att gå tillbaka på det sätt som skett t.ex. i Stockholm under de senaste åren. Samma konstaterande gjorde inrikesutskottet i sitt betänkande nr 5 vid årets riksdag, som behandlades den 18 april, nämligen att dämpningen av tillväxten i storstadsområdena inte borde ske på ett sådant sätt att man eftergav kravet på differentierade arbetsmarknader. När arbetsmarknadsministern i svaret anknyter till statsministerns uttalande sker det med mycket viktiga upplysningar. Svaret bekräftar att lokaliseringsstöd' inte i något fall har beviljats företag som under det senaste året planerat att flytta från Stockholmsområdet och att den principen skall ligga fast. Det är ett klart och entydigt besked. Därigenom bör också den irritation som uppstått på grund av den aktivitet som lokaliseringsenheten vid AMS utvecklat vid kontakt med företagare i Stockholmsområdet kunna undanröjas och helt avvecklas. Alltjämt stöter man på den uppfattningen att Stockholmsregionen är ett tillväxtområde när det gäller befolkningsmängden. Så är ingalunda fallet. Det sker en utflyttning härifrån som tidvis varit mycket stark. Detta måste sägas, även om arbetsmarknaden kring Stockholm — liksom på åtskilliga andra håll i landet — just nu präglas av en stor efterfrågan på främst utbildad arbetskraft. Men frågan om utvecklingen och differentieringen av näringslivet inom Storstockholm måste ses i ett längre perspektiv. De ledamöter av riksdagen som är verksamma i Stockholm sområdet har med en viss förundran åsett den aktivitet och uppslagsrikedom som både på politiskt håll och inom vissa statliga myndigheter utvecklats för att flytta ut företag till andra orter i landet från huvudstadsregionen. Detta har skett med stöd av den mångsidighet som ligger i lokaliseringsmedlen. Nu måste den trenden hejdas. Nu utgår inte längre något lokaliseringsstöd som ju eljest har haft en förståeligt stimulerande effekt vid utflyttning av företag. Tidpunkten är nu inne för en planerad tillväxt i regionen av tillverkningsindustri. Regeringen planerar ytterligare åtgärder för att bevara den nuvarande industrisysselsättningen, framgår det vidare av interpellationssvaret. Som ett led i dessa strävanden kommer regeringen att göra en sådan ändring i kungörelsen om lokaliseringssamråd att industrin i de berörda kommunerna undantas från de näringsgrenar som omfattas av samrådsskyldighet. Allt detta är bra. Det är ett klart och entydigt besked. I svarets förlängda mening — allt i min egen tolkning av svarets innebörd — ligger också en möjlighet att för nyetablering av industrier i Stockholmsområdet kunna påräkna någon form av lokaliseringsmedel. Jag tänker då närmast på utbildningsbidrag. Här föreligger ett samordnat intresse mellan de fackliga organisationerna, de kommuner i regionen som satsar på näringslivets utveckling i form av konkreta åtgärder och arbetsmarknadens växande krav på utbildad arbetskraft. Det gäller verkstadsindustrin, byggnadsindustrin och de företag i övrigt inom näringslivet där efterfrågan är påfallande hög också mätt i ett längre tidsperspektiv. Under den period vi haft av ojämn konjunktur har vissa företag minskat sin utbildningskapacitet främst för ungdom och har därför en begränsad möjlighet till inskolning av arbetskraft för utbildning. Här måste självfallet en upprustning ske. En kraftigt ökad utbildning främst inom verkstadsindustrin och ökade utbildningsoch omskolningsmöjligheter för byggnadsjobbare är primära uppgifter i nuets Storstockholm. Utbildningsbidragen har där en stor och viktig uppgift att fylla. Det är naturligtvis riktigt som arbetsmarknadsministern hävdar att flera samverkande faktorer måste till för att främja utvecklingen inom industrin. Statsrådet påminner om företagarföreningarnas roll och de ökade resurserna i form av administrationsbidrag och lånemedel som företagarföreningen i Stockholms län har fått, och han konstaterar att kommunerna själva har det avgörande inflytandet över hur näringslivet utvecklas i länet. Regeringen för sin del är beredd att underlätta kommunernas strävan att skapa goda utvecklingsmöjligheter för näringslivet. Självfallet skall inte staten överta kommunernas ansvar. Kommunerna måste vara inställda på en ordentlig handlingsberedskap. Det är därför inte försvarligt när åtskilliga kommuner runt Stockholm minskar sin om planering för det naturliga samband som finns mellan bostad, Onsdagen den arbetsplats och kommunal service. Landshövdingen har varnat för en 22 maj 1974 sådan utveckling, och det borde föranleda en omprövning av den kommunalpolitik som förs i åtskilliga kommuner runt Stockholm med borgerlig majoritet. Vill inte kommunerna satsa helhjärtat på en utbyggd kommunal service, minskar det samtidigt tilltron till deras förmåga att intressera företagen för etablering i kommunen eller i regionen. Då hjälper heller inga subventioner eller utbildningsbidrag. För att Stockholmsregionen skall utvecklas till en differentierad arbetsmarknad är det nödvändigt att kommunerna i avsevärt högre grad än hittills uppmärksammar den roll de har att spela i sammanhanget. Till sist. Arbetsmarknadsministern har på regeringens vägnar sträckt ut sin arm och inbjudit till samverkan för att utveckla näringslivet. I dagarna har finansborgarrådet i Stockholms kommun skickat en skrivelse till regeringen — närmare bestämt till kommunikationsminister Norling — och gett uppslag för att få behålla televerkets förråd i Stockholm. Dessa möjligheter finns. Jag vill också påminna om den aktivitet som pågår på Järvafältet — vilken som bekant har skett under konfrontation och motstånd från borgerligt håll — där bostadsprogrammet fullföljts liksom anläggandet av nya arbetsplatser. På länsstyrelsenivå pågår en stark aktivitet för att skapa goda förutsättningar för industriell utveckling. Jag påminner slutligen om Stockholms skärgård. Där kommer samhällets vilja också att sättas på prov för att bevara arbetsmöjligheterna för befolkningen, främst då hantverk och service, även om de åtgärder som behöver sättas in kräver en likvärdig social och industriell insats. Det här är några exempel — flera finns naturligtvis att hänvisa till — där arbetsmarknadsministern och hans kolleger i regeringen får tillfälle till ett samarbete på både länsoch kommunalplanet; allt i syfte att skapa goda utvecklingsmöjligheter för näringslivet i Stockholmsområdet.

Fru talman! Problemen för Stockholmsregionen när det gäller den hittillsvarande industriutflyttningen berör naturligtvis både direkt och indirekt andra sysselsättningsområden än den egentliga industrin. På grund av utflyttningarna har arbetsmarknaden i Stockholm blivit otrygg för många. Framtiden för flera branscher är inte speciellt ljus. Byggbranschen t.ex. är ett av de områden som går en oviss framtid till mötes. Problemen med den framtida sysselsättningen inom byggsektorn för också med sig problem inom flera andra branscher, t.ex. byggnadsämnesindustrin. De skapar bekymmer för byggtekniker och andra anställda. Även metallindustrin, transportsektorn och andra delar av näringslivet drabbas. Problemen på byggarbetsmarknaden accentueras med de nya politiska majoriteterna i Stockholmsområdet. De nya byggplaner som kommunerna lagt fram — speciellt de kommuner där centern är tongivande — är de lägsta under efterkrigstiden. Enligt uppgift håller kommunerna på att ytterligare beskära de tidigare rekordlåga byggplanerna. Centern och de 143 övriga borgerliga partierna satsar hårt för en bostadsbrist inom en nära framtid. Samtidigt får man genom att inte ha litet is i magen en oriktig utveckling i regionen. Händer ingenting kommer vi att få uppleva en rekordarbetslöshet under 1975. År 1973 byggdes i Stockholmsområdet 18 000—19 000 bostäder. De nya planerna betyder att man kommer att bygga mindre än hälften av den produktionen, vilket får till resultat att de 21 000 verksamma byggnadsarbetare som finns i produktionen minskas till hälften. Vilka följder detta får kan naturligtvis lätt räknas ut. Ovanpå detta deltar landstinget i nedskärningstävlingen. Landstingets nämnder har inför 1975 att skaffa fram beredskapsarbeten. Den borgerliga majoriteten där har föreslagit en betydande nedskärning, från 700 till ca 280. Tittar man på byggnadsarbetarkåren finner man att avgången är stor. Det finns de som säger att det är bra. Men jag ställer frågan: Är det bra? Exempelvis under 1973 minskade Byggnadsarbetareförbundet med ca 4 000 medlemmar. Av den minskningen drabbade 37 procent Stockholmsområdet. Medlemsmässigt utgör Stockholm ungefär 16 procent av förbundet. År 1973 var avgången i Stockholm 1 596 personer, och av dem var 997 under 30 år. Med den minimala ungdomsutbildning till byggyrken som vi för närvarande har kommer vi inom en snar framtid att få en snedbalans i byggnadsarbetarkåren, vilket naturligtvis får konsekvenser. De beslut som man tidigare fattat om industriutflyttning och den stagnation som Stockholmsområdet har haft får naturligtvis en massa effekter. Jag har här pekat på ett område, ett nyckelområde för sysselsättningen totalt. Mot den bakgrunden är det nödvändigt att speciella åtgärder sätts in. Detta för att skapa byggnadsarbete i Stockholmsområdet. Jag befarar att om inte speciella insatser sätts in redan under hösten kommer arbetslösheten att vida överträffa de redan tidigare höga arbetslöshetssiffror som byggnadsarbetarna under årens lopp har fått vänja sig vid. Detta drabbar naturligtvis speciellt de äldre och långtidsarbetslösa, som även i relativt goda tider har svårt med sysselsättningen.
Fru talman! Det är självfallet helt riktigt som både herr Alsén och herr Lindkvist har framhållit att den här frågan skall ses i ett längre perspektiv. Man får inte utgå ifrån läget sådant det är i dag, då det finns 11 500 lediga platser i Stockholms län och bara 4 500 arbetslösa. Det finns, vilket jag sagt tidigare, trots den här ljusa bilden av arbetsmarknaden en del problem — två av dem har vi diskuterat här i dag. Det ena problemet är den regionala obalansen, där man naturligtvis i första hand tänker på skogslänen. Arbetslösheten i skogslänen är fortfarande alltför stor, men det finns också en regional obalans inom regioner av typ Stockholm och Uppsala. Därför har vi anledning att se allvarligt på denna fråga. Det framgick ju av vad jag sade i den regionalpolitiska debatten att vi också får titta på den sortens balans. Det är riktigt, som herr Lindkvist uttolkade av mitt svar, att vi är beredda att göra punktinsatser, där vi självfallet vill pröva mycket noga från fall till fall vad som kan göras för att stimulera industrisysselsättningen i området. Jag borde kanske ha sagt också ett par ord om byggnadssysselsättningen, som jag menar är det andra problemet vi har att brottas med. Måhända är det inte akut för dagen, men på sikt blir det säkerligen allvarligt om ingenting görs i frågan. Vi har därför i regeringen försökt att vidta en rad åtgärder i syfte att komma till rätta med de problem som man kommer att möta inom byggsektorn. Bl. a. planerar vi en hel del arbeten för vintern 1974—1975. Arbetsmarknadsstyrelsen har utarbetat planer för byggen till en kostnad av 480—490 miljoner kronor, som vi skall pröva, och på Stockholms län faller härav ca 113 miljoner kronor, som skall ge vintersysselsättning för byggnadsarbetarkåren. Dessutom har vi tillsatt byggsysselsättningsdelegationen, som är ett bevis för hur allvarligt vi ser på byggnadssysselsättningen. Vi hoppas med hjälp av den kunna komma till rätta med en del av de problem som bl.a. herr Ulander tagit upp.

Fru talman! Vi är ju inte många ledamöter i kammaren — knappast någon vid sidan av statsrådet och interpellanterna — men jag råkade händelsevis vara närvarande när herr Lindkvist berörde frågan om televerkets utflyttning. Han uttalade ett önskemål om att det beslut som riksdagen fattat inte skulle fullföljas. Eftersom en del av televerket skall flyttas till min hemstad Kalmar, vill jag klart säga ifrån att vi där finner det alldeles otänkbart med någon ändring i det beslut som riksdagen fattat. Det behöver väl inte här återigen erinras om vilka våldsamma bekymmer som just Kalmar län har och vilken eftersläpning som där ägt rum. Jag vill nu endast begagna tillfället att understryka angelägenheten av att det beslut som är fattat om utflyttning av en del av televerket till Kalmar verkligen kommer att fullföljas.

Fru talman! Under 1960-talet försvann inte mindre än 15 000 arbetstillfällen inom verkstadsindustrin i Stockholmsområdet. Enbart under de tre senaste åren har antalet sysselsatta byggnadsarbetare i Stockholm minskat med mer än 5 000. Under 1960-talet har folkmängden i Stockholms kommun minskat med mer än 100 000, och Stockholm har nu långt mindre än 700 000 invånare. Samtidigt saknar en mycket stor mängd människor egen bostad i Storstockholm. Denna negativa befolkningsutveckling och den minskning i sysselsättningen som inträffat i området har inte åtföljts av någon förståelse bland övriga partier i kammaren för de problem som uppstått. Centern har t.ex. för inte så länge sedan menat att man genom generella etableringsavgifter och kontroller skulle hindra företagsetableringar i vår region. Centern har dock på senare tid börjat tänka om, i varje fall vad avser denna region. Under 1960-talet har antalet sysselsatta i tillverkningsindustrin i länet minskat mycket kraftigt, och Stockholm har tillsammans med övriga delar av länet fått svara för nästan hela den minskning av sysselsättningen som skett inom tillverkningsindustrin i landet. Stockholm har alltså utvecklats i en allt snabbare takt till att bli en administrationsoch servicestad. Det har skett på bekostnad av sysselsättningen inom industri och hantverk. Speciellt hårt har verkstadsindustrin drabbats. Det är därför naturligt att det framför allt är Metall som har agerat och gång efter annan riktat uppmärksamheten på utvecklingen. Vi startade redan 1958, då Metallettan i Stockholm vid en stor konferens tog upp industriflyktens problematik. Forskningen var representerad liksom industrin, de kommunala myndigheterna och självfallet hela den övriga fackföreningsrörelsen i Stockholm. Man enades vid det tillfället om att vidta gemensamma åtgärder för att avvärja ytterligare industriflykt, så att Stockholm skulle kunna fungera som en huvudstad med tillräcklig spridning av industrisysselsättningen. År 1965 var frågan uppe igen, den gången i Stockholms stadsfullmäktige. Sedan 1958 hade ytterligare 4 000 arbetare i ett 30-tal företag förlorat sina arbetsplatser på grund av utflyttning till andra orter. Det konstaterades då att Stockholmsområdets industriella verksamhet alltmer inriktades på högklassisk tillverkning baserad på yrkesskicklig arbetskraft. Man framhöll också att det är en angelägen uppgift att ge industrin goda utvecklingsmöjligheter. En av åtgärderna var att inom olika delar av regionen skapa en reserv av färdig industrimark så att expanderande företag inte skulle tvingas flytta ut sin produktion till andra områden i landet av ren utrymmesbrist. Stockholms stads stora markförvärv, trafiksystemets utbyggnad och det regionala samarbetet borde ge rum för en systematisk industrilokalisering i stor skala på lång sikt. Enbart på Järvafältet planerades stora industriområden för sammanlagt 13 000 anställda. Men hur blev det med industrin på Järvafältet? Vi vet alla att efter 1966 års kommunalval drabbades den här regionen av en borgerlig majoritet. Stadens dittills goda ekonomi förstördes i grunden, och fyra dystra år följde. De borgerliga partierna har varit eniga när det gällt att stoppa eller försena utbyggnaden av Järva.

Det är först under det senaste året som vi på ett avgörande sätt lyckats att rikta myndigheternas uppmärksamhet på de svårigheter som avindustrialiseringen medför. Vi kan nu börja notera att ansträngningarna är på väg att ge resultat. Men det får inte stanna vid detta. Ytterligare tyngd måste läggas bakom de fackliga kraven på ökad sysselsättning för de arbetare som finns inom Stockholmsregionen. Vi har en bostadskö i Storstockholm som fortfarande är mycket lång. Vi har ett stort behov av sanering av lägenheterna i innerstaden. Det gäller också att sanera alla de källarverkstäder och andra mindre arbetsplatser som är belägna inom de här saneringsområdena. De borgerliga med centern i spetsen har motsatt sig ett fortsatt högt bostadsbyggande i Storstockholm, livligt understödda av de borgerliga tidningarna, som ju dominerar mycket stort i det här området. Man pekar på antalet outhyrda lägenheter. Därom vill jag bara säga att visst finns det outhyrda lägenheter, men det måste ju vara på det viset om man skall ha en fungerande bostadsmarknad. De lägenheter som står outhyrda för närvarande utgör mindre än 1 procent av det totala lägenhetsbeståndet. Det finns och har funnits skäl att protestera mot den arbetslöshet som rått under den senaste lågkonjunkturen. Men det har inte gått att lösa sysselsättningsfrågorna i det här området på det sätt som de borgerliga partierna, hetsade av centern, har försökt när de velat minska bostadsbyggandet, bl.a. Järvafältet. Den storstadsfientlighet, som centerpartiet i sak står för, innebär mindre bostadsbyggande och ger även stora störningar i industrisysselsättningen, som ju i ganska stor utsträckning är beroende av bostadsbyggandet. Vi menar att man får pröva möjligheterna att genom politiska styrmedel få en samhällsplanering som gagnar människorna i detta område, och det är nödvändigt att vi får sätta in dessa styrmedel nu. AMS-stöd bör, som här i dag har deklarerats och som även tidigare har framgått av uttalanden från regeringen, inte utgå till industrier som flyttar från Stockholm. Lokaliseringssamrådet kommer enligt dagens besked att upphöra. Men även företagen måste åläggas ansvar för den som sysselsätts i Stockholm. Lokaliseringsoch regionalpolitiken måste beaktas på ett sådant sätt att vi får en allsidigt sammansatt arbetsmarknad med starkt inslag av tillverkningsindustri. Företagen i regionen bör alltså få en rättvis andel av kreditmarknadens resurser. De mindre och medelstora företagen får inte missgynnas i förhållande+-till landet i övrigt. Det är glädjande att notera att anslagen till företagarföreningarna kommer att innebära en uppjustering för Stockholms län. Vi bör också se till att vi får stopp på den markspekulation och den industriförslumning som fortlöpande förekommer i den här regionen. Kommunerna bör givetvis äga marken och upplåta den till industrioch bostadsbyggande med tomträtt. I dag konkurrerar man tyvärr med upplåtelseformen när det gäller mark. Planering och utbyggnad av Stockholmsregionen bör syfta till en allsidigt sammansatt arbetsoch bostadsmiljö. Detta kan bara ske genom en stark solidarisk politik under samhällets ledning. Kommuner och landsting måste få en rimlig andel av statsbidrag och lån, så att inte en balanserad utveckling förhindras beroende på bristande finansiella resurser. Endast genom en fortsatt hög bostadsproduktion kan eftersatta behov tillgodoses, segregationen motverkas och allas rätt till bostad tryggas. Därigenom skapar vi också en lägenhetsreserv, som ger större möjlighet till valfrihet så att man kan kombinera byte av arbetsplats med byte av bostad. Betydande insatser måste göras för att upprusta äldre och förslummade bostadsområden. Saneringen måste inriktas på innerstaden och äldre delar av ytterstaden och förorter samt tillskapa lägenheter som i fråga om storlek, standard och allmän bostadsmiljö tillgodoser barnfamiljernas behov och krav. I detta sammanhang bör man beakta effekterna av de mycket kraftiga ökningarna av kostnaderna på bostadsmarknaden, och vi hoppas få en lösning på det problemet under det här året. Vi behöver alltså ha en ur arbetsmarknadssynvinkel balanserad utveckling i den här staden och i den här regionen. Antalet arbetsplatser, deras sammansättning, standard och läge är av grundläggande betydelse för en sund utveckling och en regional balans inom länet. För detta krävs att fler arbetsplatser skapas inom tillverkningsindustrin, att de usla arbetsmiljöerna byts bort och att de brister som fortfarande finns i många bostadsmiljöer elimineras.

Fru talman! I synnerhet under det senaste inlägget fann jag att det kanske finns behov av att göra vissa tillrättalägganden. Vi skall väl inte i och för sig ha en kommunalpolitisk eller regionalpolitisk debatt här i kammaren, men jag tror det är viktigt, när Sivert Andersson pekar på befolkningsminskningen i Stockholms kommun, att framhålla att den befolkningsminskningen inte har berott på brist på sysselsättning i kommunen utan snarare på motsatsen. Det faktum att områden i Stockholms kommun som tidigare har varit bostadsområden förvandlats till arbetsplatsområden har varit en av orsakerna till befolkningsminskningen. En annan orsak har varit familjesplittringen — färre människor har bott i varje lägenhet, och det har bidragit till att sänka invånarantalet. Befolkningsminskningen i Stockholms kommun under 1960-talet skedde ju parallellt med en mycket drastisk befolkningsökning i länet utanför Stockholms kommun. Vad som skedde var alltså att människor som inte kunde bo i Stockholms kommun, därför att det inte fanns bostäder, i stället bosatte sig i förortskommunerna. I själva verket hade vi alltså under 1960-talet en mycket, mycket snabb befolkningstillväxt i regionen i dess helhet. Och jag tror det är viktigt att man ser på regionen i dess helhet och inte bara håller sig innanför Stockholms kommuns gränser. När man sedan diskuterar industriutflyttningen, så är det ju inte något slags centerpropaganda som har fått en mängd industrier att lämna Stockholmsområdet. Mycket viktiga orsaker till industriutflyttningen är att söka just i den snabba tillväxten i Stockholmsregionen under 1960-talet. Den här snabba tillväxten ledde bl.a. till kraftigt ökade markpriser och även till ständigt försämrade kommunikationsförhållanden. Dessa hotande fakta gjorde det mindre attraktivt för industrier att verka i Stockholmsregionen, och man fann det alltså ekonomiskt mera tilltalande att verka i andra delar av landet. Det inledde en i och för sig beklaglig utveckling när det gäller industriutflyttningen — en utveckling som lett till snedvridning i fråga om sysselsättningen inom regionen. Denna snedvridning — dvs. brist på industrisysselsättning i förhållande till andra former av sysselsättning inom regionen — har vi också från centerpartiets sida i många sammanhang påtalat. Den föreställning som man här försökt ge uttryck åt, att centern skulle vara på något sätt anhängare av en minskad industrisysselsättning, stämmer alltså inte. Vad vi har uttalat oss för är en balanserad befolkningstillväxt i Stockholmsregionen — en befolkningstillväxt som sker i ungefär samma takt som befolkningstillväxten i landet i dess helhet — och tillgång till sysselsättning som står i proportion till den befolkning som skall finnas här. Det innebär att vi hela tiden har förutsatt en ständig tillväxt i sysselsättningen inom Stockholmsregionen, och detta framgår också klart av de alternativ som vi fört fram exempelvis till Regionplan 70. Nu har det blivit en stagnation i fråga om befolkningen inom Stockholmsregionen. I det läget är det naturligtvis knappast aktuellt med några åtgärder för att dämpa tillväxten — det finns ingen tillväxt att dämpa. Detta är således inte något akut problem i dag. Däremot har den planering som skett i regionen — en planering för snabb tillväxt — lett till att vi i dag har ett kraftigt överskott på bostäder. Eftersom man inte i tid velat slå till bromsarna när det gällt regionens tillväxt har man hamnat i en situation där man inom många kommuner nu måste panikbromsa. Därigenom har vi i många kommuner fått ett radikalt nedskuret bostadsbyggande. Det har i denna debatt hävdats att det är något specifikt för borgerligt styrda kommuner att man tvingats till att drastiskt skära ner bostadsbyggandet. Detta låter för mig mycket egendomligt, eftersom jag själv kommer från en socialdemokratiskt styrd kommun, nämligen Södertälje kommun, där man av precis samma skäl som övriga kommuner har tvingats att drastiskt skära ner bostadsbyggandet. Det är alltså ingenting som har med den politiska färgen på kommunen att göra i och för sig utan sammanhänger helt enkelt med befolkningsutvecklingen och bostadsmarknaden i kommunen. Herr Sivert Andersson i Stockholm tog mycket lätt på de outhyrda lägenheterna, men jag kan försäkra att hans partikamrater i Södertälje kommun definitivt inte tar lika lätt på den frågan. Och jag tror att många andra socialdemokratiska kommunalpolitiker runt om i länet inte gör det heller. Till sist vill jag understryka att vi i centerpartiet är mycket angelägna om att få en balanserad sysselsättningsstruktur i den här regionen, dvs. en arbetsmarknad som kan erbjuda olika sorters sysselsättning. Vi vet att vii dag kanske har ett överskott på förvaltningssysselsättning i förhållande till andra typer av sysselsättning, och vi har definitivt ett underskott på industrisysselsättning. Därför hälsar vi med tillfredsställelse alla åtgärder som kan leda till förbättringar när det gäller industrisysselsättningen i Stockholmsregionen.
Fru talman! Jag vill säga till herr Granstedt att här får vi nu uppleva ett mycket egendomligt uppvaknande i centerpartiet när det gäller lokaliseringspolitiken. Centern har under mycket lång tid i denna kammare och i andra församlingar kraftigt framhållit att man måste dämpa tillväxttakten i storstadsregionerna, en tillväxttakt som faktiskt inte har funnits, i varje fall inte när det gäller tillverkningsindustrin. Det är först nu, i det allra sista andetaget, som centern går fram och säger: Vi vill inte ha en fortsatt utglesning av arbetstillfällena i Stockholm. Detta är ett märkligt tillnyktrande. I och för sig borde man väl hälsa det med glädje, men tyvärr tror jag inte särskilt mycket på det; jag tror att andan och meningen är av partitaktisk karaktär. Centern tänker inte så särskilt mycket på människorna i området. Vad sedan de outhyrda lägenheterna beträffar är det klart att alla lägenheter som står outhyrda i och för sig utgör ett problem. Men ett ännu större problem, som vi har anledning följa med större vaksamhet, är människornas bostadssituation i denna stad och i detta län. Här gäller det att planera bostäderna och att försöka få drägliga bostäder till människorna. Då skall vi inte gnälla över att det står några få lägenheter tomma — sett mot bakgrund av hela lägenhetsbeståndet. Jag menar att det inte finns stor anledning att sätta tilltro till centerns nyvaknade intresse för en tillväxt av tillverkningsindustrin i det här området. Vi får väl se hur ni kommer att agera i framtiden. Vad slutligen neddragningen av bostadsbyggandet angår har vi genom Byggettans försorg gjort en utredning som visar att de kommuner som domineras av centerpartiet har dragit ner bostadsbyggandet på ett annat sätt än övriga kommuner. Jag vill därvidlag bara hänvisa till de utredningar som vi har gjort.
Fru talman! Jag skall inte ta upp någon lång diskussion med herr Granstedt i denna interpellationsdebatt utan vill bara framhålla ett par saker för att belysa hur man kan föra en debatt om bostadspolitiken i Stockholmsregionen. Herr Granstedt tog som utgångspunkt för sin kritik de tomma lägenheterna och sade ungefär att det är inte fråga om att panikbromsa, men det finns ett kraftigt överskott på bostäder i regionen. Det har nyligen kommit en utredning om bostadspolitiken. Utredningsmaterialet är nu på remiss — i höst får riksdagen en proposition i ärendet, och vi skall då diskutera den framtida bostadspolitiken. Men jag skulle ändå vilja ge herr Granstedt ett ord på vägen. Av utredningen om en solidarisk bostadspolitik framgår det att ungefär 600 000 hushåll här i landet är trångbodda enligt den norm som riksdagen antog 1967. Denna norm, som var en bostadspolitisk motsättning, innebar att det i lägenheten skulle bo högst 2 familjemedlemmar per rum, kök och vardagsrum oräknade. Nu föreslår utredningen om solidarisk bostadspolitik en ny djärv bostadspolitisk målsättning, nämligen att varje barn skall ha ett eget rum. Om man ser saken i detta perspektiv inser man att det är viktigt att vi upprätthåller en hög produktion av bostäder. Jag är medveten om att vi måste minska produktionen från 100 000 till någonting mellan 70 000 och 80 000 lägenheter. Detta har utredningen också berört och belyst med ett utomordentligt material. Jag tycker att det är synd om man i detta sammanhang diskuterar bostadspolitiken utan att infoga den i ett socialpolitiskt sammanhang. Herr Granstedts inställning till den viktiga uppgiften framgick inte av det korta anförande som herr Granstedt höll i denna fråga.
Fru talman! Nu för vi ju inte en bostadspolitisk debatt — annars hade jag naturligtvis kunnat uppehålla mig ganska länge vid de sociala aspekterna. Men det är helt klart att det sätt på vilket vi har byggt bostäder och de miljöer vi har skapat är en viktig del av de problem vi i dag möter i den här regionen, bl.a. när det gäller att hyra ut lägenheter. Centern har i denna kammare talat mycket om att dämpa tillväxten i storstadsregionerna, sade herr Andersson i Stockholm. Det är naturligtvis alldeles riktigt. Vi talade mycket om att dämpa tillväxten — befolkningstillväxten — i storstadsregionerna på den tiden då storstadsregionerna hade en mycket drastisk befolkningstillväxt. Att i dag tala om att dämpa befolkningstillväxten i Stockholmsregionen ter sig meningslöst, eftersom det nu inte finns någon tillväxt att dämpa. Men diskussionen har alltså gällt befolkningstillväxten och inte industritillväxten. Det har inte på mycket länge förekommit någon sådan tillväxt — det har på det hela taget förekommit en minskning av industrin i storstadsregionerna, så det har inte funnits någon anledning för någon att kräva en dämpning av industritillväxten. Om herr Andersson har hört några krav i den riktningen tror jag att han har missuppfattat det hela ordentligt. Herr Andersson upplevde vårt intresse för en bättre balanserad arbetsmarknad i Stockholmsregionen som nyvaknat. Jag skulle vilja säga att om inte herr Andersson uppfattat de krav i den riktningen som i nu ganska många år framförts från centern är det kanske herr Andersson som — åtminstone i den här debatten — är något nyvaken.
Fru talman! Herr Lindberg har frågat mig om jag observerat de kreditsvårigheter som föreligger vid planerade företagsetableringar i lägre prioriterade orter som kommuncentra och oprioriterade orter och om jag avser att vidta åtgärder som underlättar kreditgivning för sådana etableringar. Det finns inga säkra informationer om vilken omfattning kreditsvårigheter av det slag som interpellanten avser kan ha haft under senare år. Inom den regionalpolitiska stödverksamheten förekommer regelmässigt en kombination av statligt lokaliseringsstöd och bankkrediter för att finansiera de investeringar som ansökningarna om lokaliseringsstöd avser. När det gäller denna verksamhet finns det knappast några belägg för att de mindre orterna skulle ha missgynnats på grund av en restriktiv inställning från kreditinstituten. En undersökning som har gjorts i departementet visar att de lokaliseringspolitiska insatserna fördelar sig på följande sätt mellan de tre ortstyperna primära centra, regionala centra och kommuncentra. I primära centra har 300 företag fått lokaliseringsstöd. För regionala centra är siffran 375 och för kommuncentra 296. De mindre orterna har sålunda inte missgynnats. Även sysselsättningseffekterna har varit goda i de mindre orterna. I primära centra är sysselsättningseffekten 7 600, i regionala centra 9 600 och i kommuncentra 7 300 personer. Otvivelaktigt förekommer emellertid fall då kreditinstituten tvekar att lämna krediter till företag i mindre orter, framför allt i Norrlands inland. Detta förhållande har också uppmärksammats av statsmakterna. I propositionen angående medlen i den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten påpekades sålunda att värdebeständigheten hos industribyggnader i hög grad varierar beroende på utformning och läge. I folkrika regioner utmed Norrlandskusten blir värdeminskningen ofta relativt obetydlig, medan industrilokaler i mindre tätorter och glesbygdskommuner i inlandet kan undergå en mycket markant marknadsvärdeförsämring. Låga och fallande marknadsvärden på anläggningstillgångar kan helt naturligt skapa finansieringsproblem, eftersom belåningsvärdena följer marknadsvärdena. Mot denna bakgrund framhöll departementschefen att man måste vara beredd att acceptera att det statliga lokaliseringsstödet blir relativt stort i inlandskommunerna. Departementschefen föreslog därför att lokaliseringsbidrag eller avskrivningslån i speciella fall skulle kunna uppgå till högst 65 procent av byggnadskostnaderna. Det bör därvid bl.a. vara fråga om etablering eller utbyggnad i ort inom det inre stödområdet där etableringen eller utbyggnaden framstår som särskilt angelägen. Riksdagen biträdde departementschefens uttalande och förslag. Riksdagsbeslutet innebär att möjligheterna har förbättrats att kompensera sådana brister i finansieringen som interpellanten påtalar. Regeringen kommer emellertid att följa utvecklingen med uppmärksamhet och om så skulle behövas får det övervägas vilka åtgärder som kan vara ändamålsenliga.

Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för det utförliga svaret på min interpellation. Som framgår av statsrådets svar liksom av min interpellation råder det politisk enighet om att företagsetableringar i lägre prioriterade orter såsom kommuncentra och i oprioriterade orter skall förekomma. Mina två frågor till arbetsmarknadsministern bygger på konkreta fall från Jämtlands län, där utredningar visat att företagsetableringar har goda förutsättningar. Men när det gällt möjligheter att erhålla banklån för industribyggnader har bankerna intagit en avvisande attityd och t.o.m. avrått företag från att lokalisera sig där. Detta hänger naturligtvis samman med de lägre andrahandsvärdena för industrilokaler på de här orterna, som statsrådet också påpekar i svaret. Möjligheterna att erhålla ett högre lokaliseringsstöd i inlandskommunerna tar naturligtvis bort en del av de negativa effekterna av bankernas restriktiva hållning, men tyvärr inte alla. Redan det förhållandet att en företagare med ett lönsamt objekt kan bli avrådd av representanter för en bank från etablering av ett företag till en viss ort är allvarligt nog och kan innebära att en önskad lokalisering inte kommer till stånd. Det är tillräcklig anledning att vara observant på denna fråga. Men bankernas egen hållning i denna fråga liksom samma restriktivitet när det gäller bottenlånen för bostadsbyggande i mindre orter gör att det blir kreditinstituten som får ett avgörande inflytande över vilka orter som det kommer att satsas på i dessa delar av samhällsplaneringen. Det måste anses helt otillfredsställande. De politiska instansernas fastställda mål, både för industrilokalisering och samhällsplanering i övrigt, måste kunna fullföljas oberoende av vilken inställning kreditinstituten har. Går det inte att förhandlingsvägen klara ut kreditinstitutens ansvar i detta avseende kan man tvinga dem. Då återstår endast att staten i en eller annan form ikläder sig ansvaret för att kreditfrågorna får en tillfredsställande lösning. Nu säger statsrådet att det inte finns några säkra informationer om i vilken omfattning kreditsvårigheter av det slag jag har talat om har förekommit, men att regeringen kommer att följa utvecklingen med uppmärksamhet. Och om så skulle behövas får det övervägas vilka åtgärder som kan vara ändamålsenliga. Jag har inga invändningar mot svaret. Jag hoppas att den omtalade uppmärksamheten som skall riktas på detta problem skall vara skärpt. Att åtgärder behöver vidtas är jag på grund av gjorda erfarenheter övertygad om. Det skulle vara förvånande om det bara vore i Jämtland vi upplevde detta problem. Med arbetsmarknadsministerns positiva svar på min interpellation utgår jag från att detta problem snart skall kunna undanröjas. Jag ber, fru talman, att ännu en gång få tacka för svaret.
Fru talman! Herr Granstedt har frågat finansministern om han är beredd att i samråd med Stockholms läns landsting vidta åtgärder för en bättre fördelning av den statliga sysselsättningen i Stockholmsregionen i framtiden. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Arbetsplatserna inom Stockholmsregionen är ojämnt fördelade. Det gäller inte bara den statliga sysselsättningen utan även sysselsättningen i övrigt. Det viktiga är givetvis att vi får en lämplig fördelning av sysselsättningen oberoende av vem som är huvudman för den. Arbetsmarknadsproblemen i Stockholmsregionen behandlas i den nu pågående Länsplanering 1974 som utarbetas i samråd mellan länsstyrelse, landsting, kommuner och fackliga organisationer. Det planeringsunderlag som länsstyrelsen nyligen presenterat pekar på liknande problem som interpellanten för fram. Planeringsunderlaget utgör givetvis en viktig utgångspunkt för bl.a. övervägandena om hur man skall komma till rätta med obalansproblemen inom Stockholms län. En diskussion härom bör komma till stånd inom framför allt de politiska partierna och fackliga organisationerna. Arbetet inom länet skall mynna ut i ett förslag till länsprogram som sedan skall utvärderas av regering och riksdag. Resultatet av pågående planering bör avvaktas. Detta utesluter dock inte att åtgärder kan sättas in för att förbättra fördelningen av sysselsättningen inom regionen. Jag vill emellertid påminna om att arbetsplatsernas lokalisering inom Stockholmsregionen i betydande omfattning beror på den kommunala och landstingskommunala planeringen. Det gäller t.ex. disposition av mark för arbetsplatser och bostäder men också den kollektiva trafikens ordnande.

Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret men tyvärr får jag säga att jag kanske inte blev så mycket klokare av det. Bakgrunden till min interpellation är den mycket sneda fördelningen av arbetstillfällen som finns inom Stockholmsregionen. Detta förhållande utgör ett, som vi vet, mycket centralt problem i Stockholmsregionen. Jag har också redovisat förhållandena med en del siffror i min interpellation. Den stela fördelningen av arbetstillfällen är orsaken till väldigt många av de problem vi har här — trafikproblem, problem med långa och tröttande resor för människorna, många förortsområden som får en trist sovstadskaraktär osv. I min interpellation har jag tagit sikte på staten som arbetsgivare och den statliga sysselsättningens effekt på sysselsättningsstrukturen i regionen i dess helhet. Det svar som arbetsmarknadsministern gett är en allmän beskrivning av den planering som finns på sysselsättningsområdet och den länsplanering som finns, men det kanske inte var riktigt det som jag åsyftade med min interpellation. Trots den mångomtalade utflyttningen av statliga ämbetsverk från Stockholmsregionen så räknar man med en nettoökning med minst 2000 arbetstillfällen i statliga verk, myndigheter och institutioner under de närmaste tio åren. Den fråga man ställer sig är naturligtvis var dessa människor skall arbeta. Under åren framöver kommer med all säkerhet flera ämbetsverk att av olika anledningar ta i anspråk nya lokaler. Det kan bero på att de har växt ur de lokaler de tidigare haft, att de haft lokaler spridda över olika delar av staden osv. Eftersom det är fråga om en nettoökning av antalet sysselsatta i statliga verk och myndigheter så kommer inte de lokaler som de utflyttade lämnar att räcka. Det kommer alltså att byggas nya ämbetslokaler i regionen. Och var skall de ligga? Kommer de att i stor utsträckning förläggas till Stockholms innerstad eller kommer de att förläggas till från sysselsättningssynpunkt underförsörjda förortsområden? Det går inte, som jag ser det, att avvakta den länsplanering som arbetsmarknadsministern hänvisar till i sitt svar. Arbetet med att lösa de statliga ämbetsverkens lokalfrågor pågår ständigt. Frågan är alltså: Vilka hänsyn tas då till sysselsättningsförhållandena i denna region? Staten har ett övergripande ansvar när det gäller sysselsättningens utveckling och när det gäller att få till stånd en vettig fördelning av sysselsättningen. Man försöker på olika sätt påverka andra arbetsgivare att förlägga arbetsplatserna dit där de bäst lämpar sig från sysselsättningssynpunkt. I synnerhet i den här regionen — men det gäller även andra regioner — är staten själv en dominerande arbetsgivare. Vilket ansvar är staten då beredd att ta i denna sin egenskap? Det var innebörden i den fråga som jag ställde, och den frågan kvarstår även efter det svar som arbetsmarknadsministern har lämnat.
Fru talman! Jag fattade inte herr Granstedts fråga så. Hade han frågat vart man skall lokalisera nya ämbetsverk som skall ligga i Stocholm hade det varit mycket enkelt att svara. Det är ju riksdagen som i sista hand avgör den frågan. Vi har ett aktuellt exempel som diskuterades här för några dagar sedan — statens industriverk. Det har framförts olika synpunkter var inom regionen det bör ligga. Länsplanering 1974 skall ta hänsyn till hela länet och alla sorters sysselsättning. Herr Granstedt sade att staten var en dominerande arbetsgivare i den här regionen. Men det är egentligen en rätt ringa del av sysselsättningen i Stockholmsregionen som staten svarar för. Den offentliga förvaltningen svarar för 23 procent av sysselsättningen, men det är bara 12 procent som är statlig. Och jag vågar påstå att redan nu är den statliga sysselsättningen inom regionen lika decentraliserad som i exempelvis landstingets egen sysselsättning — den är mycket mer koncentrerad till Stockholms centrum. Det innebär emellertid inte att jag förnekar att vi skall medverka till ytterligare decentralisering så långt det är praktiskt möjligt. Herr Granstedt pekade själv på en omständighet som har medverkat till en viss centralisering. Många av ämbetsverken har haft sina lokaliteter spridda på många områden, och då har man tvingats bygga en enhet. Det har emellertid inneburit att vi har förlagt dem till Solna, till Vällingby, till Farsta. Alla ämbetsverken ligger inte vid Sergels torg utan vi har försökt att sprida ut dem. Svaret på frågan är alltså att riksdagen skall diskutera lokaliseringen av de nya ämbetsverk som eventuellt kommer till. Om de ämbetsverk som finns behöver bygga till eller bygga nytt skall det självfallet också diskuteras i riksdagen. Därvid kommer man att ta hänsyn till behovet ute i regionerna och lämpligheten av förläggningen. Var det bara den frågan som herr Granstedt avsåg att ställa hade svaret varit mycket enklare att lämna.